Fru talman! Jag tänkte passa på att berätta en sak eftersom vi nu pratar om kommunala bredbandsnät och byggandet av bredband i hela landet. Det är ju målet med den satsning som sker. Då vill jag bidra med den upplysningen att trafikutskottets s-grupp i höstas gjorde en bredbandsturné. Det gjorde vi med anledning av att Socialdemokraterna hade en tillväxtkongress nu i helgen. Det var inte bara 65 000 rådslagsmaterial som lämnades in inför den kongressen. Det var också så att trafikutskottets s-grupp gjorde en bredbandsturné. Vi besökte kommuner från Överkalix i norr ända ned till södra Skåne och diskuterade med kommunerna hur långt de hade kommit, vad de tyckte var bra med satsningen och vad de tyckte att det fanns för hinder. Det visade sig att det går riktigt bra med byggandet. Vi är visserligen bara vid halvtid än, men alla har antagit IT-infrastrukturplaner och är i full gång med att se till att bygga ut även i glesbygd med öppna nät. Vi blev alltså ganska positivt överraskade även om det självfallet också var så att man hade medskick till oss. Man ville berätta om saker som man hade farhågor om. Bland annat var man ibland irriterad över en dominerande aktör som fanns på orten och som man inte kunde samarbeta med. I de flesta fall var dock kommunerna nöjda med den här satsningen. Det är som en ketchupeffekt. Nu är det halvtid, och vi ser att vi, enligt vår bedömning, kommer att nå ut till nästan hela landet. Men det är klart att vi också är oroade. Vi vill inte bygga upp nya nät som ingen kommer åt. Det är därför som det också är viktigt att man hela tiden påpekar att det ska vara öppna nät, att man ska släppa in andra aktörer och att vi inte får bygga nya monopol.

Fru talman! För några år sedan hade vi som idé att staten skulle hjälpa till genom att vi skulle bygga ut bredband till alla skolor. Det är ingen större vits att diskutera vad som hade hänt om man hade gjort något på ett annat sätt för fem år sedan, men jag tror att vi då hade haft en tydligare situation där staten köpte en tjänst, köpte någonting, men inte var en av aktörerna, inte så att säga var en del av något av det som kommunerna nu är delägare i. Det tror jag hade varit ett bättre sätt att göra det. Men det går inte att få tillbaka tiden och göra om det. Jag håller med om att det är viktigt att kommunpolitiker funderar kring infrastruktur. När jag åker runt på de kommunala vägnäten önskar jag ibland att de kanske skulle ägna ännu mer tid åt detta. Tyvärr är det ju så, när det är ont om pengar i kommunerna, att det är väldigt lätt att debatten handlar om att nu tar vi lite hårda pengar, till vägar, och använder till lite mjuka saker, som vård och omsorg. Det blir långsiktigt väldigt farligt eftersom det helt plötsligt blir ännu mycket dyrare att bygga vägarna tillbaka till den standard som de ska ha. Jag tror faktiskt också på en ketchupeffekt. Jag tror att det finns en hjälpsam sak i detta.

Det handlar om att gå från någon typ av svartfiberrevolution till att vi i dag, tycker jag, är på väg in i en bredbandsevolution där nya tekniker hela tiden blir bättre och där det gamla, nästan utdömda, kopparnätet helt plötsligt faktiskt visar sig vara en av Sveriges viktigaste infrastrukturbitar. Det visar att den evolution av nya tekniker som sker ibland kan göra att sådant som ser mossigt och gammalt ut faktiskt helt plötsligt visar sig vara lika strategiskt viktigt som förut. Jag tycker också att det är bra med, och skulle framför allt vilja se mer av, de öppna näten. Och jag skulle också vilja se öppna kommuner, som inte tvingade alla sina dotterbolag och organisationer att välja bort Telia, Tele 2 eller någon annan operatör för att i stället ingå i det kommunala nätet. Sedan tycker jag också att det är ett steg i rätt riktning, även om vi nog aldrig kommer att bli helt överens, när statsrådet erkänner att det här med solarier inte primärt är någon kommunal angelägenhet.
Fru talman! Jag vill återkomma till vikten av att vi ser till att kommunerna bygger ut på så sätt att man inte lägger sig i tekniken och att det är öppet för alla. Per Bill tar upp frågan om kopparnäten, men det är viktigt att poängtera att det nu finns en annan dominerande aktör som inte vill släppa in andra kunder. Det är i så fall ett annat problem som vi borde diskutera mer. När det gäller att inte lägga sig i tekniken är det viktigt att tala om vad vi vill ha. Vi vill ha höga hastigheter, och vi vill ha det i båda riktningarna för att människor ska kunna använda sig av de nya tjänsterna.

Det är oerhört viktigt för att landet ska hållas samman.
Fru talman! Jag tror att vi tre har ungefär samma bild av den situation vi hade på IT-marknaden för bara några år sedan då man ibland kunde få känslan av att IT var lösningen på framtidens frågor. I dag ser vi att IT snarare är en del av framtiden och alla de möjligheter som väntar oss. Med den lågkonjunktur som kom och som på många sätt har varit smärtsam för enskilda personer och gjort många arbetslösa, har vi också fått tid för självsanering inom branschen men även tid för eftertanke. Det betyder inte att IT eller den nya infrastrukturen är mindre angelägen i framtiden än vad vi trodde för fem år sedan, snarare tvärtom. Jag är övertygad om att vi bara står i början av den utveckling som vi kommer att möta, där vi kan hitta helt nya användningsområden och helt nya tjänster tack vare den nya infrastrukturen. Just tiden för eftertanke är väl ett svar på att vi i förordningen från statliga bredbandsstöden inte låser in oss i teknikval. Vi kan se att här kan finnas allt från optisk fiber till ADSL och mycket annat just därför att teknikutvecklingen går så fort. Utvecklingen går fort inte bara i Sverige utan också i andra länder. Om Sverige ska fortsätta att vara en världsledande IT-nation krävs det naturligtvis mycket av hårt och medvetet strategiskt arbete av oss. Ett sådan viktigt arbete är själva infrastrukturen. Det gäller att se till att den finns tillgänglig över landet så att den skapar förutsättningar för skolor, sjukvård, företagare och många andra att anamma den nya tekniken och därigenom vidareutveckla nya tjänster. Det krävs mer forskning. Det krävs mer utveckling, och det krävs att det kommer alltfler tjänster i den nya infrastrukturen. För att balansera det ska statens pengar komplettera när marknaden själv inte har intresse av att bygga ihop den infrastruktur som vi tycker är så viktig för landet.
Fru talman! Jag tror att vi står i början av nästa IT-våg. Jag hoppas att vi kan bli överens om att vi i den vill se nya företag växa fram, inte nya kommunala uppgifter. Jag hoppas att vi vill se bättre konkurrens växa fram - konkurrens på lika villkor där man inte använder monopolföretag så att de får nya uppgifter och därmed kan fortsätta att hålla oskäliga priser på sina monopolliknande uppgifter. Fru talman! Jag kommer att återkomma i den här frågan. Jag tror att det är viktigt att vi debatterar den här frågan en gång per år, eller åtminstone vartannat år, och funderar över både bra och dåliga exempel på den bredbandsutbyggnad vi har och vad vi kan lära av detta. Så får vi möjlighet att via kammaren fundera över vilka som är de bra exemplen och vilka som är de dåliga exemplen. Vad kan vi i staten göra för att utvecklingen mest ska handla om de bra exemplen och mindre om de dåliga?